Herr talman! Bo Holmberg ställer samhällsintresse mot individintresse när det gäller möjlighet till anonym testning. I samhällets intresse ligger emellertid att så många som möjligt testar sig. Därför anser jag att möjlighet till anonym testning bör finnas. Vi vet av erfarenhet att en del människor — inte många, som Margé Ingvardsson också underströk, men några — drar sig för att testa sig på grund av att de har bristande förtroende för hälsooch sjukvårdens möjlighet att skydda deras namnuppgifter. Det är just för att dessa människor också skall våga testa sig som vi vill ha den här möjligheten till anonymitet.
Får jag komma med ett tillrättaläggande. Med hänsyn till att Bo Holmberg var sist på talarlistan är det nu inte fråga om repliker utan det är fråga om anföranden. Anföranden ger också möjlighet till längre talartid än vad repliker gör.
Herr talman! Jag är fullständigt överens med Bo Holmberg om att den personliga friheten ibland måste ge vika för samhällsintresset att skydda oss alla från HIV-smitta. Jag kan inte förstå att det med den utgångspunkten skall vara tillåtet att leva ett destruktivt liv och t.ex. ägna sig åt prostitution. Men i vilka avseenden skulle individintressen och samhällsintressen kunna komma på kollisionskurs när det gäller kravet på full anonymitet vid HIV-tester? Vilka är samhällets intressen? Jo, de är i första hand att alla som har en misstanke om att de kan vara smittade skall gå och testa sig. Den som har en sådan misstanke skall uppehålla en bra kontakt med en läkare och med sjukvården. Vid ett eventuellt positivt besked på HIV-testen skall den smittade följa de föreskrifter han eller hon får av läkare. Jag kan inte förstå varför samhället inte skulle få dessa intressen tillgodosedda om den smittade är anonym. Det hela bygger på att den smittade är villig att ta sitt ansvar och att följa föreskrifterna. Det kan vi från samhällets sida aldrig kontrollera. Även om man uppger namn och personnummer så kan vi inte — det är inte heller nödvändigt — följa folk in i sängkamrarna och se om de tillämpar vad smittskyddsläkare anser vara säker sex. Vi har inte de möjligheterna. För att samarbetet skall fungera måste vi ha förtroende för den som är smittad, och den smittade måste ha förtroende för läkarna. Om en stor andel av riskgruppen anser att en fullständig anonymitet skulle öka förtroendet och minska smittspridningen, är det väl en väg värd att pröva. Jag har mycket svårt att se att det skulle kunna medföra några negativa konsekvenser. Vi vet ju att den lilla grupp personer som är destruktiva och inte bryr sig om huruvida de smittar andra eller inte, aldrig skulle komma på idén att frivilligt gå och testa sig. Detta gäller bara dem som frivilligt uppsöker sjukvården för att få reda på om de är smittade. Därmed har de också visat att de är villiga att ta sitt ansvar och hjälpa till att förhindra smittspridningen.
Herr talman! När det gäller reservation nr 6 tyckte jag att Bo Holmberg här i kammaren sade något annat än vad som står i utskottsbetänkandet. Bo Holmberg sade att i och med att man lägger på landstingen en uppgift, förutsätter man också att landstingen ställer medel till förfogande. I betänkandet säger man emellertid att regeringen i de här fallen bör ha ett särskilt ledningsansvar. Man säger vidare att vid behov bör regeringen tillse att erforderliga medel ställs till smittskyddsverksamhetens förfogande. Det här är således något annat. Från centerpartiets sida menar vi att det borde uttalas tydligare. Vi menar att i och med att man slår fast att staten har ett ledningsansvar och ett ansvar för att tillräckliga medel finns, bör man i det sammanhanget också uttrycka det tydligt när det gäller resurser till smitt Prot. 1988/89:44 skyddsläkarna. 13 december 1988 Trots att jag var uppmärksam, kunde jag inte höra att Bo Holmberg Amos da kommenterade reservation nr 1 som gäller tvångsisolerades möjligheter att få sin rätt omprövad. Det måste väl bero på att Bo Holmberg har svårt att försvara utskottets ställningstagande, vilket jag i och för sig har förståelse för. Om det är på det sättet, hade det varit rimligt att i alla fall socialdemokraterna hade hållit med oss från centerpartiet om att det finns anledning att införa en annan typ av bestämmelse än den som föreslås i propositionen. Vi vill ha en bestämmelse, som innebär att det går mindre slentrian i denna omprövningsverksamhet än den som vi anser att det finns risk för med den nu föreslagna bestämmelsen. Jag emotser en kommentar från Bo Holmberg på denna punkt.
Herr talman! I sitt anförande hänvisade Bo Holmberg till brottsbalken, trots att vi har konstaterat att den sällan eller aldrig har tillämpats i dessa sammanhang. Om man inte är säker på att brottsbalken verkligen kan fungera, räcker det inte med en hänvisning i dessa mycket allvarliga frågor. Mot den bakgrunden vore det rimligt att gå med på den översyn som vi har föreslagit i vår reservation. Bo Holmberg nämnde inte med ett enda ord varför han och utskottsmajoriteten diskriminerar enskilda sjukhem och privatpraktiserande läkare som tillhör sjukförsäkringen på det sätt som jag pekade på i mitt anförande. Jag vill fråga Bo Holmberg: Vilket är skälet till denna diskriminering?
Herr talman! Låt mig först till Sten Svensson och Rosa Östh säga att skälet till att jag inte berör alla reservationer är inte att jag har svårt att försvara utskottets ställningstagande utan att jag får lov att göra en prioritering och koncentrera argumentationen till vissa frågor. Jag tycker att utskottet har fullgoda skäl för att avstyrka de förslag som Sten Svensson och Rosa Östh tar upp och reserverar sig för. Till folkpartiet och vpk vill jag säga att jag har full respekt för ert ställningstagande, som går ut på att försöka minska smittspridningen av HIV. Men för det första har utskottet mycket svårt att bedöma om flera människor skulle testa sig i ett läge, där man för in fullständig anonymitet. För det andra måste det då vara ännu svårare att skapa trovärdighet för uppfattningen att smittspridningen skulle gå ned. För det tredje vill jag fråga: Hur blir det med slagkraften i den nya smittskyddslagen, om man bryter sönder logiken i den och för fram litet av ett dubbelt budskap? En hel del av oss som nu deltar i denna diskussion kommer inom kort att möta motsvarande svåra fråga när det gäller utbytessprutorna. Där står vi inför konflikten att avväga målen i narkotikapolitiken mot smittskyddslagstiftningen och avgöra om man med hänvisning till den kan tillåta utbytessprutor. Redan där har vi en diskussion om problemet med dubbla budskap. Här skulle vi föra in denna problematik i en och samma lag. Det är, Margé 15 Ingvardsson och Barbro Westerholm, skälet till att utskottet säger nej till er reservation på denna punkt. Det finns, Margöé Ingvardsson, en fastslagen och accepterad princip för fördelningen av kostnaderna mellan stat och landsting när det gäller smittskyddet. Varken landstingen eller riksdagen är speciellt intresserad av att införa ett särskilt statsbidrag, fullständigt finansierat, i alltför många fall och på så sätt detaljstyra kommuner och landsting. Till Rosa Östh vill jag till sist säga att jag har uppfattat reservationen om pengar på det sättet att centern ställer sig bakom den fördelning av ansvaret mellan stat, landsting och kommuner som den nya smittskyddslagen utpekar. Har jag missuppfattat Rosa Östh på den punkten, är jag något förvånad över att man iså fall inte har en klarare och tydligare reservation. Jag har uppfattat denna reservation på det sättet att man befarar att landstingen inte skall anslå tillräckligt med pengar till smittskyddsläkarorganisationen. Jag vidhåller min tidigare argumentering.
Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i denna debatt, men efter Bo Holmbergs anförande vill jag framhålla att man skall skriva lagar som går att efterleva; man skall vara säker på att de går att efterleva. Därför vill vi stödja utredarens förslag att en smittad inte har någon absolut skyldighet att på eget initiativ söka läkare, även om han tror att han lider av en samhällsfarlig sjukdom. Sådan skyldighet har han först efter anmodan av smittskyddsläkare. Nu föreslår man inte heller detta. Vi anser att man inte kan tvinga en människa att gå till doktorn, även om han tror att han lider av en samhällsfarlig sjukdom. Jag förstår inte hur det skulle kunna gå att genomföra.
Herr talman! Bo Holmberg säger att han i sitt anförande har prioriterat vissa reservationer. Då kan vi konstatera vilken prioritering han gör. Frågor som sammanhänger med den enskildes frihet att välja sjukhus eller läkare har uppenbarligen mindre intresse än övriga frågor i detta sammanhang. Vidare säger Bo Holmberg att han har fullgoda skäl för att diskriminera enskilda sjukhus och privatpraktiserande läkare. Jag vill då påpeka att utskottsmajoriteten på s. 12 i betänkandet ändå har slagit fast de förutsättningar som skall råda. Där sägs: ”Dessa förutsättningar kan i och för sig vara uppfyllda såväl vid ett sjukhus som drivs av en landstingskommun som vid ett sjukhus som drivs av en annan huvudman.” På s. 14 säger utskottet: ”Det är likaså värdefullt att besök hos en privatpraktiserande läkare för att utreda om en samhällsfarlig sjukdom föreligger är gratis. Då det gäller vård och behandling delar utskottet den uppfattning som framförs i propositionen att patientavgift bör erläggas om denna ges av en privatpraktiserande läkare.” Jag vill, herr talman, notera att utskottet konstaterar att kvalitetskravet är uppfyllt. Men likväl godkänner man denna diskriminering. Jag undrar fortfarande: Varför gör man så?

Herr talman! Jag är fortfarande intresserad av vad Bo Holmberg och socialdemokraterna egentligen tycker om reservation 1. Jag återkommer till den frågan, och jag vill understryka att det inte är någon oviktig fråga. Talmannen har ju förklarat att vi har tid på oss. Vi kan alltså utveckla oss i denna fråga. Bo Holmberg har möjlighet att redogöra för vad det finns för fullgoda skäl till att man har avstyrkt vårt förslag på denna punkt. Enligt en jämförbar lagstiftning — jag kan inte se någon bättre än LSPV, alltså lagen om sluten psykiatrisk vård — har en patient möjlighet att få vårdbeslutet omprövat var tredje månad. Det är ett tidsintervall som man har funnit lämpligt i det sammanhanget. Jag säger inte att det är lämpligt i detta fall. Men eftersom jag har god inblick i den verksamheten, vet jag att det finns många patienter som sätter sina rättigheter i system och utnyttjar varje möjlighet till omprövning. Om det även i detta fall skulle bli så att en patient om och om igen utnyttjar sin rättighet att få sin sak prövad är det lätt att föreställa sig att den prövningen knappast skulle bli särskilt meningsfull. Det skulle inte bli någon prövning i egentlig mening. Därför har vi föreslagit en bestämmelse som förhindrar slentrian i denna verksamhet. Det råder inte några som helst delade meningar mellan oss i centerpartiet och utskottet i övrigt om att tvångsisolering skall tillgripas i bara extrema undantagsfall. Frågan är hur detta skall fungera för att vara meningsfullt. Jag hoppas att det inte råder någon oklarhet om vad vi vill med vår reservation om resurser till smittskyddsläkarna. Vi har skrivit att resursfrågorna noga bör ”följas upp i kommande förhandlingar”, och att regeringen bör tillse att smittskyddsläkarna får tillräckliga resurser för sitt arbete. Detta krav har utskottet besvarat med att skriva att regeringen kontinuerligt måste ”hålla sig underrättad om utvecklingen beträffande de samhällsfarliga sjukdomarna och vid behov tillse att erforderliga medel ställs till smittskyddsverksamhetens förfogande”. Det föreligger alltså inte någon åsiktsskillnad i sak mellan oss reservanter och utskottsmajoriteten. Vi reservanter vill emellertid understryka det som utskottet säger i form av ett tillkännagivande | till regeringen.
Herr talman! Jag anser inte att man kan, vilket Bo Holmberg gjorde, jämföra förslaget om fri utdelning av sprutor till narkomaner med vårt krav på fullständig anonymitet vid HIV-tester. I det första fallet, alltså när det gäller fri utdelning av sprutor, känner vi alla till den klara motsättningen mellan förslaget och den narkotikalagstiftning Sverige har. Däremot är det mer osäkert huruvida anonymitetskravet står i konflikt med övrig lagstiftning. Enligt mitt sätt att se skulle konflikten bli uppenbar först då någon som visat sig vara HIV-positiv inte följer de föreskrifter personen i fråga förelagts. I det läget finns möjlighet att annan lagstiftning tar över. Innan så har skett kan jag inte se att det föreligger någon konflikt. Hälsooch sjukvårdslagen föreskriver inte att någon måste uppge fullständigt namn och personnummer för att ha rätt till behandling. Såvitt jag vet får vi den behandling vi skall ha oavsett om vi talar om vilka personer vi är eller ej. Jag kan inte heller inse att om vi ger människor rätt till anonymitet skulle vi ge dubbla budskap. Såvitt jag har förstått saken är vårt budskap när det gäller att bekämpa HIV-smittan att vi allihop tillsammans måste hjälpas åt och att vi alla har och också måste ta ett ansvar. För att vi skall kunna ta ansvar måste vi känna förtroende för samhället. Anonymitetskravet är ett sätt att öka förtroendet. Vi är helt överens om att tvång och repressalier snarare försämrar smittskyddsarbetet.

Herr talman! Liksom Marg6é Ingvardsson kan jag inte inse att möjligheten att förbli anonym vid testning skulle innebära att vi ger dubbla budskap. Tvärtom ger vi budskapet att så många som möjligt av dem som misstänker att de är smittade skall låta testa sig. När det gäller att ta ställning till om det är verkligheten å ena sidan eller kartan och det logiska skrivbordstänkandet å den andra som har rätt har jag lärt mig att det är verkligheten som brukar ha rätt. Det är det som Karolina Widerström också försökte lära ut. Det är henne vi har så mycket att lära av. Det finns inga enkla lösningar när det gäller smittspårning av en sjukdom för vilken vi inte har någon bra bot. Då måste vi ha en lagstiftning som leder till att vi gör bästa möjliga nytta och minsta möjliga skada.

Herr talman! Låt mig konstatera att utskottets majoritet har en annan uppfattning än folkpartiets och vpk:s företrädare i utskottet när det gäller rätten till fullständig anonymitet vid HIV-test. Utskottets majoritet menar att en sådan ändring i lagen skulle strida mot grundvalarna i lagstiftningen i övrigt. Till Rosa Östh vill jag säga att hon tyvärr är oklar i sin argumentering i anslutning till reservation 6. Jag har läst reservationen en gång till nu i bänken, och jag kan inte förstå annat än att centerpartiet ställer sig bakom den ansvarsfördelning mellan stat, landsting och kommuner som den nya lagen innebär, vilket Rosa Östh också sade i sitt senaste inlägg. Kvar står ett konkret yrkande från Rosa Östh och Ulla Tillander om ett riksdagsuttalande med innebörden att tillräckliga resurser skall ställas till förfogande för smittskyddsläkarnas arbete. Utskottsmajoriteten anser att landstingen har att ta det ekonomiska ansvaret i detta avseende. Rosa Ösths och Ulla Tillanders reservation 1 handlar om översyn av lagstiftningen. Skälet till reservationen är att det kan förekomma okynne från patienterna. Okynnet skulle bestå i att patienterna alltför ofta skulle begära att tvångsvården skall upphöra. Då utskottet har tagit ställning till frågan har vi inte med utgångspunkt i propositionen eller andra källor kunnat konstatera att en så problematisk situation som beskrivs i reservationen skulle föreligga. Eftersom utskottet inte har kunnat konstatera att Rosa Ösths och Ulla Tillanders påstående i reservationen äger saklig grund i den omfattning att det är värt initiativ till förändring har vi i utskottsmajoriteten sagt att det inte finns anledning att nu ta upp denna fråga.
Prot. 1988/89:44 Herr talman! När det gäller tvångsisoleringen och tidsperioder för denna 13 december 1988 | hoppas vi väl alla att det kommer att bli få fall av tvångsvård och att. =S a verksamheten inte blir omfattande. Eftersom regeringen ändå har tagit god | tid på sig och uppenbarligen lagt ned avsevärt arbete för att kunna framlägga ett bra lagförslag hade det varit önskvärt om förslaget varit bättre genomtänkt också på denna punkt. Som jag tidigare har sagt finns det nämligen inte någon erfarenhet från | jämförbara områden där man har en dylik bestämmelse. På jämförbara områden har man alltså att utgå från vissa tidsintervall. Även de utnyttjas | ofta maximalt av patienterna, även om detta inte är befogat från vårdsynpunkt. Jag antar att det kommer att finnas anledning att återkomma till frågan. Förslaget är nämligen inte genomtänkt på denna punkt — det fortsätter jag att hävda. Kammaren övergick till att debattera socialutskottets betänkande 6 om | äldreomsorgen inför 90-talet.

Herr talman! Det svenska samhället står under de kommande åren inför två stora utmaningar. Vi kommer under 1990-talet att få allt fler mycket gamla människor i vårt samhälle, och vi kommer under början av nästa århundrade att få allt fler pensionärer. Det här är ett trevligt problem som har att göra med att vi blir äldre och äldre. Därför är detta ett problem som vi inte skall sörja över utan ta oss an med glädje och tillfredsställelse. Men problemet ställer oss inför ett antal mycket viktiga uppgifter. Den första uppgiften är att se till att vi har pensioner till alla dessa gamla. Den uppgiften blir redan under 1990-talet svårare att lösa på grund av att nytillträdande pensionärer har tjänat in högre pensioner än vad de har som nu avlider. Situationen kommer självfallet att bli ännu svårare under början av nästa århundrade. Den andra uppgiften är att se till att vår sjukvård fungerar, så att vi kan ta hand om alla de gamla som i slutet av sina liv fortfarande kommer att vara i behov av mycket omfattande och varierad sjukvård. Vi kan inte acceptera att gamla förmenas den sjukvård de behöver. Den tredje uppgiften är att se till att vi har en äldreomsorg som fungerar, dvs. att vi har boendeformer och omvårdnad som innebär att alla gamla kan få den trygghet som de förtjänar och är värda. Alla skall få bo där de önskar och kunna utnyttja de tjänster, den uppassning och den omvårdnad de behöver. Alla dessa uppgifter ställer stora krav på svensk ekonomi. Det finns oerhört starka kopplingar på både kort och lång sikt mellan äldreomsorgen 19 och den ekonomiska utvecklingen. Kortsiktigt kan vi se hur konjunkturutvecklingen påverkar äldreomsorgen. Vi har i dag i Sverige en överhettad ekonomi med mycket stor efterfrågan på arbetskraft. Regeringen har inte lyckats så väl att bemästra den ekonomiska konjunkturella situationen, och detta slår omedelbart på vårdsektorn. De gamla, de sjuka och de handikappade får i dag betala priset för att regeringens konjunkturpolitik inte är helt framgångsrik. Men det finns också ett mycket viktigt långsiktigt samband mellan den ekonomiska utvecklingen och äldreomsorgen. Vi måste se till att det finns resurser för alla de uppgifter som jag har nämnt, dvs. för pensioner, sjukvård och äldres boende i framtiden. Detta ställer krav på att vi har en ekonomi med en viss tillväxt. De här i kammaren som hävdar att tillväxten kan avstanna kommer inte att kunna ta ansvaret för en god äldreomsorg i framtiden. Jag vänder mig här speciellt till miljöpartiet. Miljöpartiet bedriver en politik som inte gör det möjligt för oss att ta hand om de äldre. Det finns mycket klara framskrivningar av pensionskostnadernas anspråk på den ekonomiska utvecklingen. Följer vi miljöpartiets ekonomiska politik kommer ATP-systemet mycket snart att kollapsa. För att klara omsorgen om de äldre måste vi också ha mycket stora arbetsinsatser. Skulle vi på ett bräde införa sex timmars arbetsdag, som miljöpartiet har föreslagit, har vi ingen chans i världen att klara arbetskraftsbehovet för äldreomsorgen. Vi kommer inte heller att få tillgång till de ekonomiska resurser som följer av det betalda arbetet. Miljöpartiet bedriver en ogenomtänkt ekonomisk politik. Detta kommer att leda till att äldreomsorgen inte kommer att fungera i framtiden och att pensionssystemet kommer att kollapsa. Herr talman! Den proposition vi behandlar i dag visar på en långtgående värdegemenskap. Under senare år tror jag att vi har kommit varandra närmare i synen på äldreomsorgen. Det finns inte mycket i de principiella ställningstagandena i propositionen som jag har anledning att kritisera. Den enda konkreta nyheten i propositionen är införandet av en bättre möjlighet för anhörigvård. Jag hälsar det förslaget med stor tillfredsställelse. Folkpartiet har länge arbetat för att det skall vara möjligt för anhöriga att stödja de gamla under deras ålderdom, särskilt i livets slutskede. Den möjligheten vidgas nu genom det förslag som regeringen har lagt fram och som utskottet tillstyrker. Ett annat inslag i propositionen är att huvudmannaskapet bör förändras. I dag har vi problem med splittrat huvudmannaskap. Landstingen har ansvar för sjukvården, och kommunerna har ansvar för andra delar av äldreomsorgen. Utskottet stöder tanken i propositionen att man skall försöka sträva efter ett mera samlat huvudmannaskap och att kommunerna skall få ett större ansvar. Jag vill samtidigt varna för en övertro på att själva förändringen av huvudmannaskapet skall lösa de problem vi har. Redan i dag är i vissa kommuner i landet den kommunala och landstingskommunala uppgiften förenad. Jag tänker på Visby, Göteborg och Malmö. Tyvärr har man inte i dessa kommuner lyckats bemästra alla de gränskonflikter och revirproblem som följer av att det är många olika specialiteter och professioner som är inblandade i äldreomsorgen. Det är bra att vi arbetar med huvudmannaskapsfrågorna, och det finns säkert värdefulla reformer som kan genomföras. Men vi skall inte tro att vi därigenom löser alla de problem som är Prot. 1988/89:44 förknippade med att organisera en mänsklig och trygg vård av våra äldre. 13 december 1988 I propositionen utlovar man att dessa frågor skall vara besvarade till. joo re årsskiftet. Statsrådet Lindqvist har i propositionen aviserat en delegation som skall arbeta med dessa frågor och vara klar om två veckor. Jag skulle vilja fråga statsrådet Lindqvist om han fortfarande ansluter sig till den tidtabellen eller om han till äventyrs kan presentera någon ny tidtabell för hur detta arbete skall bedrivas. Vi folkpartister tillät oss att i vår motion uttala en viss skepsis över tidtabellen. Att det sedan har tagit åtskilliga månader att tillsätta denna snabbarbetande delegation har snarast ökat vår skepsis över tidtabellen. Herr talman! Det är på tre punkter som vi från folkpartiet vill markera att vi har andra uppfattningar än regeringen och delvis utskottets majoritet. Den första punkten gäller synen på privata alternativ inom äldreomsorgen. Socialdemokraterna lider, enligt min uppfattning, av att inte ideologiskt ha bearbetat problemen med vad marknadsekonomin egentligen spelar för roll i det moderna samhället. Man har å ena sidan accepterat att en stor del av vårt samhälle är marknadsekonomiskt organiserad, men man har inte gjort klart för sig själv vad som är bra med marknadsekonomin. I stället sprider man på många områden en känsla av att det är fult och fel att arbeta för vinstintressen, trots att större delen av de svenska löntagarna arbetar i företag som styrs av just vinstintressen. För en utomstående är det obegripligt hur socialdemokraterna resonerar på det sociala området. Å ena sidan tycker man att privat verksamhet skall få förekomma, även med statsbidrag till vissa områden. Men å andra sidan är det på andra områden stört omöjligt att tänka sig privat verksamhet med statsbidrag. Hårvård får vara privat, fotvård skall helst inte vara privat, sjukvård kan i vissa sammanhang vara privat och i andra sammanhang inte alls vara privat, barnomsorgen får absolut inte vara privat, osv. Det är en egenartad gränsdragning som socialdemokraterna gör och som är obegriplig för utomstående. Vi i folkpartiet har i vår motion och i våra reservationer markerat att man bör välkomna alla insatser som kan bidra till att utveckla äldreomsorgen — självfallet offentliga alternativ, men också privata alternativ. Vi tror att det är viktigt att man utnyttjar all kreativitet, initiativanda och fantasi som finns i det svenska samhället, för att utveckla de många olika grenar av äldreomsorgen som behövs för att vi skall ordna en trygg framtid för våra gamla. Den andra punkten, herr talman, där folkpartiet gör speciella markeringar gäller behovet av att stärka den enskildes integritet, att se till att alla gamla som så önskar skall ha möjlighet att få ett eget rum. Det är egentligen konstigt att man år 1988 skall behöva slåss för den principen. Men det är faktiskt så att det på våra institutioner fortfarande finns omkring 60 000 personer som inte kan få ett eget rum. Detta gäller framför allt inom långvården men också inom psykvården och fortfarande på en del håll inom omsorgsvården. Två, tre eller fyra personer delar rum. Det sägs ibland att vissa människor föredrar att dela rum. Självfallet skall de då få göra det. Ingen har haft invändningar på den punkten. Men vi menar att varje människa som bor på en institution skall kunna få ett eget rum. För att 2 förverkliga detta krävs aktiva insatser av stat, kommuner och landsting. Folkpartiet reser än en gång förslaget att staten skall gå in med ett speciellt stimulansbidrag, som inom en tioårsperiod skulle kunna förverkliga målet att var och en skall kunna ha ett eget rum. Den tredje punkten som jag vill ta upp gäller vården av de åldersglömska eller senildementa. Väldigt många människor drabbas av bortfallande minnesfunktioner när de blir äldre. Det gäller flera speciella sjukdomar som gemensamt kallas senildemens. Under senare år har man gjort stora framsteg när det gäller formerna för vård av senildementa. Det tråkiga är bara att dessa vårdformer än så länge existerar i mycket liten utsträckning. Vi vet att institutionsboende är skadligt och förvärrar sjukdomen, och vi vet också att gruppboende är nyttigt och lindrar sjukdomen. Därför råder det stor enighet bland experterna på området om att vi bör stödja en uppbyggnad av ett gruppboende för senildementa patienter. Men gruppboende finns än så länge i mycket liten omfattning. Utskottsmajoriteten påstår att kommuner och landsting är i full fart med att planera en utveckling av gruppboende. Jag skulle vilja bestrida detta — upp till bevis! Det finns inte alls några långtgående planer på utveckling av ett gruppboende. Tvärtom är svenska kommuner och landsting mycket långsamma på det här området. Riksdagen, och självfallet kommuner och landsting, behöver med all kraft ta itu med den här uppgiften för att det verkligen skall hända någonting. Behoven är i dag långt större än både reellt existerande gruppboende och gruppboendet efter planerad utbyggnad. Vi måste sannolikt också ytterligare bearbeta våra regler för bostadslånegivning. Här i kammaren har vi redan gjort ingrepp beträffande bostadslånereglerna för att göra det möjligt att ha kvar ålderdomshemmen. Men jag tror att vi måste gå vidare och se till att det blir möjligt att ge speciella lån just för gruppboende, något som de nuvarande reglerna inte tillåter. Detta föreslår vi i vår reservation.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

Herr talman! De flesta äldre vill bo kvar hemma. Trygghetssystemen måste utformas så, att detta är möjligt. Då krävs en fungerande hemtjänst och en bra sjukvård. Den viktiga anhörigvården måste underlättas med avlastningsplatser och ersättare. Som framgår av våra partimotioner har moderata samlingspartiet under en följd av år krävt att förvärvsarbetande skall kunna beviljas en kortare tids ersatt ledighet för vård av anhörig, som är sjuk eller handikappad. I propositionen föreslås införandet av en lag om ersättning och ledighet vid kortvarig närståendevård. En närstående som vårdar en svårt sjuk person i hemmet skall enligt regeringsförslaget få rätt till ersättning från sjukförsäkringen och ledighet från anställning under högst 30 hela dagar. Närståendevård med ersättning från sjukförsäkringen och förbättrade förutsättningar för anhörigvård är välkomna förslag, men inte tillräckliga. Även om propositionens förslagsdel i övrigt har förtjänster, motsvarar den inte den inledande principdeklarationen. En svår brist finner vi det t.ex. vara att det i propositionen saknas förslag, som syftar till ett större inslag av alternativ till offentligt bedriven äldreomsorg. Närståendevård med ersättning från sjukförsäkringen och förbättrade förutsättningar för anhörigvård är, som jag nyss har påpekat, bra förslag i den riktningen. Alternativ inom äldreomsorgen som uppfyller rimliga kvalitetskrav, det må gälla såväl institutionell omsorg som hemtjänstverksamhet, bör berättiga till statsbidrag på samma villkor som motsvarande kommunal verksamhet. Vi anser också att valfrihetsprincipen bör skrivas in i såväl socialtjänstlagen som hälsooch sjukvårdslagen. Vidare menar vi att det bör införas en allmän, obligatorisk sjukvårdsförsäkring, att denna skall omfatta alla — även pensionärer — och ersätta landstingsskatten, helt eller delvis, som den främsta finansieringskällan för hälsooch sjukvården. Försäkringen skall följa patienten och medge frihet i valet av vårdgivare och vårdformer. I avvaktan på en sådan reform bör varje patient tillerkännas en i lag inskriven rätt att komma under behandling i rimlig tid, även om behandlingen då måste ske inom annat landstingsområde, privat eller utomlands. En sådan vårdgaranti är angelägen, inte minst för de äldre patienterna. Valfrihet förutsätter mångfald. Mångfald förutsätter att inte bara kommuner och landsting, utan även kyrkor, samfund och andra ideella organisationer skall kunna vara huvudmän för äldreomsorg och äldrevård. Enskilda initiativ måste få växa fram. Varför skulle inte ett ungt par få möjlighet att starta och driva ett ålderdomshem i kyrkbyn på landet, så att de äldre, om de så önskar, kunde välja den boendeformen i stället för att flytta till servicehuset i staden? Samma valfrihet kunde ges de gamla i storstadskvarteret, där ett enskilt vårdhem skulle ge möjlighet att bo kvar i den egna stadsdelen, där man tillbringat huvuddelen av sitt liv. Den kommunala och landstingskommunala vården och omsorgen skall givetvis finnas kvar. Den är ofta mycket bra, men kan bli bättre, om det finns alternativ. Den offentliga verksamheten kan dra nytta av vad alternativen utvecklat och prövat. Detta har vi sett inom bl.a. barnomsorgen och sjukvården. Detsamma gäller naturligtvis även äldrevården. Alternativen kan och bör finnas på alla nivåer: servicehus, ålderdomshem, hemtjänst och sjukhem. Finansieringsformer måste utvecklas så att alla får en verklig valmöjlighet. Genom mångfald nås såväl sociala som ekonomiska fördelar. Alla erfarenheter visar att alternativen snarare är mindre kostnadskrävande än de traditionella vårdoch omsorgsformerna i offentlig regi. De som arbetar inom äldrevården skulle tjäna på mångfald och flexibilitet. För dem som valt att arbeta inom den viktiga vårdsektorn är möjligheten till val av arbetsgivare nu mycket begränsad. Bl.a. innebär detta en hämsko för utvecklingen av nya arbetsmetoder. Större möjligheter att byta arbetsplats och att omsätta och utveckla egna idéer i fråga om vård och omsorg skulle göra vårdyrket mer attraktivt, vilket med tanke på rekryteringsproblemen är nödvändigt. I propositionen berörs frågan om andra enskilda insatser än anhörigoch närståendevård endast flyktigt genom konstaterandet att ”också andra initiativ som kan komplettera samhällets service och vård bör uppmuntras”. Som exempel anges ”äldrekooperativ och föreningsdrivna verksamheter”. Förslag till hur denna uppmuntran av alternativa äldreinsatser bör utformas saknas däremot. Emellertid redovisas att ansvarsfördelningen inom äldreomsorgen skyndsamt skall ses över i syfte att åstadkomma ett mer enhetligt ansvar. I propositionen förordas ett vidgat primärkommunalt ansvar, vilket Daniel Tarschys nyss påpekade. Med hänsyn till att de äldre som behöver omsorg och vård inte sällan oförskyllt får sitta emellan på grund av kompetensoch kostnadstvister och andra ansvarstvister mellan kommuner och landsting, ansluter vi oss till bedömningen i propositionen. Vi förutsätter att den nämnda översynen bl.a. leder fram till sådana förslag som måste föreläggas riksdagen, exempelvis förslag om lagändringar. Enligt vår mening är det lämpligt att i detta sammanhang också bereda frågan om stimulans och stöd för alternativ äldrevård och äldreomsorg utifrån principen att initiativ till verksamhet som uppfyller rimliga kvalitetskrav bör ha rätt till samma stöd från det allmänna som motsvarande offentligt bedrivna verksamhet. Ett förslag med detta syfte bör snarast föreläggas riksdagen. Jag vill fråga statsrådet Lindqvist om han vill medverka till att detta kan ske så snart som möjligt. Bristen på hemhjälp är inte bara en brist på personal. Det är i stora stycken en brist på organisation. Kommunerna måste medverka till flexibla lösningar. Den hjälpbehövande skall själv kunna välja hemvårdsbiträden, t.ex. få anställa en granne eller en anhörig som avlönas efter samma taxa som gäller för övriga inom hemtjänsten. En grupp pensionärer skall kunna bilda en förening, eller ett kooperativ, som anställer sina egna biträden. Kyrkor, samfund och andra ideella organisationer kan också i större utsträckning engageras i hemvårdsarbetet. Självkänslan stärks hos den som behöver hjälp i hemmet om vederbörande själv får bestämma utformningen och tiden för insatserna och likaså vem som skall hjälpa till hemma. Redan från början kan man då i större utsträckning komma överens om arbetets uppläggning. Detta kan också påverka de personliga relationerna på ett mycket positivt sätt. Det är oansvarigt av kommuner och landsting att förorsaka att små, väl fungerande, enskilda sjukoch vårdhem tvingas upphöra, samtidigt som behovet av vård och omsorg är stort. Även i framtiden behövs bra och väl fungerande sjukhem. Inriktningen bör vara att utveckla dessa hem — med betoning på ordet hem; den enskilde skall ha rätt till ett eget hem -— till att uppfylla dagens krav, i stället för att avveckla dessa enheter. Vi anser att regeringen skall ta erforderliga initiativ för att ta till vara den personella, organisatoriska och fysiska resurs som de enskilda sjukoch vårdhemmen representerar. Detta kan ske i samarbete med de enskilda vårdhemmens intresseorganisationer samt med Landstingsförbundet och Kommunförbundet. Som vi nämnt i våra motioner för propositionen fram valfriheten som en bärande princip för samhällets serviceoch vårdinsatser för de äldre. Detta är utmärkt, vilket Daniel Tarschys redan har påpekat. Men principen måste dock i konsekvensens namn skrivas in i lagtexten för att inte enbart förbli en vacker tanke.

Med hänvisning till de motiv i övrigt som vi anfört i de reservationer som vi moderater står bakom som fogats till betänkandet, ber jag att få yrka bifall till dessa, men i övrigt till utskottets hemställan på de punkter där det inte föreligger någon moderat reservation.

Herr talman! Frågan om äldreomsorgen är nu på allas läppar, och frågan om hur samhället skall klara av vården av de äldre har alltmer tornat upp sig som ett svårbemästrat problem i takt med att man i debatten klarlagt att antalet äldre blir större, samtidigt som behovet av sjukvård och sociala omsorger ökar mycket kraftigt för dem som är över 80 år. Man vågar nog påstå att den fulla vidden av dessa fakta inte i tid klart gått upp för de styrande. Det har uppenbarligen saknats en planering som varit tillräckligt framåtblickande och där man tagit tillbörlig hänsyn till det statistiska material ur vilket man hade kunnat utläsa vad som komma skulle. Man samlade så ihop förslag och idéer till ett paket, som dock inlämnades för sent för att riksdagen skulle ha kunnat behandla det under våren, trots att frågan sedan så länge varit akut. Detta innebar en fördröjning av denna så angelägna fråga — som äldreomsorgen borde ha ansetts vara långt tidigare. För oss inom centerpartiet har frågan om omsorgen av de äldre i samhället länge varit aktuell. Särskilt våra riksstämmor har under en följd av år uppmärksammat debatten och debatterat ämnet, detta långt innan frågan blev hett rubrikstoff för massmedia. Vi från centerns sida har också här i riksdagen i motioner och interpellationer föreslagit åtgärder. För oss inom centern stod det tidigt klart att den här angelägna frågan i tid måste bli föremål för politikers och andra beslutfattares överväganden och att stat, landsting och kommuner måste vara beredda att skjuta till stora resurser. De resurser som fanns i fråga om vårdformer och personal var inte tillräckliga utan de måste utökas. De institutioner, t.ex. ålderdomshemmen, som så ensidigt och nitiskt till varje pris skulle bort, hade helt visst en viktig uppgift också i fortsättningen. Det som har kallats anhörigvård, men som nu benämns närståendevård, har hela tiden spelat en mycket stor roll men blivit undanskymt och bortglömt. Det borde uppskattas ekonomiskt som den resurs det alltid har varit. De gigantiska problem som äldreomsorgen nu ställer samhället inför kan bara lösas om man kan mobilisera alla goda krafter i samhället. Dyrbar tid har gått förlorad, men nu har regeringen lagt fram sin proposition, och det är bra. Bland förslagen igenkänner vi från centern flera 25 av de förslag som vi har arbetat för och motionerat om. Det är bra att regeringen har lyssnat och tagit till sig detta. Jag kan nämna anhörigvården, erkännandet av friska äldre pensionärers insatser, för att inte tala om ålderdomshemmen som vi fattade beslut om i våras. Detta är bara några exempel. Det är klart att vi tycker att det är bra att regeringen har införlivat dessa idéer i sin proposition, och vi frågar inte varför. Det är inte första gången som dessa våra motioner har väckts i känslan av att det var angeläget att någonting började hända. Jag skall något kommentera några av de aktuella frågorna. Först vill jag säga ett par ord om ålderdomshemmen. Äntligen kom partierna i våras överens om statsbidragens utformning, och i utskottet är meningarna inte längre delade. Men trots riksdagens enhälliga uppslutning kring ålderdomshemmen, om att de är värda att satsa på, tycks det vara svårt att i den information som utgår om detta enhälliga beslut förmedla denna riksdagens samstämmiga uppfattning. På vägen mellan avsändaren, riksdagen, och mottagarna, kommunerna, insmyger sig lätt en biton som skorrar litet illa. Den ger intryck av en reservation gentemot beslutet som inte fanns när riksdagen fattade sitt beslut och som inte heller nu finns i utskottet. Kommunerna är i stort behov av att de beslut som fattas här i riksdagen oförvanskade och autentiska når kommunerna och att kommentarer och förklaringar återspeglar andan i besluten. Något som begränsar utbyggnaden av äldreomsorgen och som är det allra största problemet inför 90-talet är de svårigheter som finns att rekrytera personal, inte minst genom att ungdomskullarna minskar. Det måste vara så att arbeten som betyder så mycket för så många människors välfärd och livskvalitet grundar sig på en attraktiv utbildning. Det är också viktigt att rekryteringen till utbildningen breddas till att omfatta fler än ungdomsgrupperna. Det är nödvändigt att samhället agerar så att människor med förtroende och förväntningar väljer vårdyrken. En sak som på ett positivt sätt bidrar till rekryteringen är decentralisering av vårdutbildningarna. En annan åtgärd är förbättring av ekonomisk ersättning vid utbildning och fortbildning. Ett hinder för många som vill förbättra sin utbildning har varit att utbildningen kostar mycket men att lönerna fortfarande är ganska låga efter utbildningen. Det har avhållit många från att inlåta sig på en så dålig affär. I vårdyrkena betyder livserfarenhet mycket. Därför är det nödvändigt att det finns möjlighet att efter några år komma tillbaka till gymnasieskolan och utbilda sig, och då betyder den egna livserfarenheten som grogrund för studierna mycket som resonansbotten. En annan åtgärd skulle kunna vara kortare arbetstid för dem som arbetar med de tyngsta vårduppgifterna. Erfarenheten visar att en minskning av arbetstiden från åtta till sju eller sex timmar betyder mycket. Det är lätt att inse att en arbetsdag som t.ex. slutar halv tre i stället för halv fem betyder en oerhört stor vinst inte bara i tid, att hinna med att göra saker, utan också i ork, att verkligen kunna göra det. Den nuvarande bristen på vårdpersonal har ett samband med vårdarbetets tyngd. En åtgärd som skulle kunna minska tyngden samtidigt som den skulle Prot. 1988/89:44 öka det ekonomiska erkännandet vore att, utan att sänka lönen, förkorta 13 december 1988 arbetstiden. Många landsting har utarbetat konkreta förslag till olika Zi a försöksverksamheter med kortare arbetsdag. Enligt centerns uppfattning måste man vara positiv till detta och ställa eventuella kostnader för sådana åtgärder med kortare arbetsdag i relation till vad det kostar att ingenting göra. Detta har Rosa Östh och jag tagit upp i reservation 13. Trots samhällets betydande insatser är det de anhöriga som gör de största insatserna när det gäller vård och omsorg om de äldre. Det finns beräkningar som visar att anhöriga, grannar och vänner står för bortåt två tredjedelar av vårdarbetet. Det arbetet är helt nödvändigt för att vård och omsorg skall fungera. Redan 1983 lade anhörigvårdkommittén fram förslag om lagstadgad rätt till ledighet för vård av anhörig. Kommittén underströk också de starka humanitära skäl som talar för att den som gör en angelägen vårdinsats för en närstående måste få ersättning. Nu finns det ett förslag, och vi i centerpartiet stöder det. Men det är också viktigt att människor långsiktigt kan forma en bra vård och omsorg genom att helt enkelt bli anställda. Det är bra att detta tas upp i propositionen, så att de personer som är beredda att ta på sig en vårduppgift skall anställas av kommun eller landsting. Det är också självklart att vårdarens erfarenhet från anhörigeller närståendevård skall vara en merit om han senare söker till något vårdyrke, t.ex. inom den sociala hemtjänsten. Vi i centern har vid flera tillfällen motionerat om det, på samma sätt som pensionärer som gör en insats för en äldre närstående borde få någon form av kostnadsersättning. Det är nödvändigt för att komma till rätta med den stora ensamhet som många äldre lever i. Nu diskuteras i propositionen att en kontantersättning skall kunna utgå och att den skall vara obeskattad. Det stämmer bra med det som vi har arbetat för. Den nuvarande tillämpningen av pensionssystemets regler om när makar som båda är pensionärer skall betraktas som ensamboende resp. sammanboende är i många fall ett hinder för s.k. växelvård. Stina Gustavsson har tagit upp detta i en motion, och vi följer upp det i en reservation med krav på bättre villkor för anhörigas insatser vid sådan växelvård. I diskussionen om huvudmannaskapet och den organisation som äldreomsorgen skall ha måste vi hela tiden vara inriktade på att det är resultatet som avgör om en sådan omorganisation är bra eller inte. Vi i centerpartiet är pragmatiska i detta avseende. En aldrig så väl uttänkt organisation som inte fungerar som det är tänkt kan inte accepteras, och omvänt gäller, att om det avläsbara resultatet för den som är föremål för vård och omsorg är bra, är också organisationen bra. Det innebär att en stor variationsrikedom kan accepteras. Hur det än blir med huvudmannaskapet måste man vara uppmärksam på att uppgifterna inte får falla mellan stolarna. Frågorna får inte bollas från det ena bordet till det andra, så att alla samfällt sedan kan säga att det inte tillhör ”mitt bord”. Här måste man vara lyhörd för vad som är bäst för vårdtagarna och naturligtvis också ta hänsyn till personalens synpunkter. Utskottet har ännu inte tagit ställning i frågan om huvudmannaskapet. 27 Herr talman! I många år har vi i centermotioner efterlyst åtgärder för att tillgodose äldre invandrares behov inom vård och omsorg. Här måste hänsyn tas till bl.a. språksvårigheter, som också understryks i propositionen. Många gånger ställs de äldres traditioner och värderingar mot de yngres. Det kan gälla allt från religion till språk och klädsel. Detta är en viktig fråga för utbildningen. Det är också angeläget att ny, ung personal slipper ensamarbete. Utskottet understryker också dessa krav. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 5, 7, 9, 13 och 18 och i övrigt till hemställan i socialutskottets betänkande 6.

Herr talman! Propositionens huvudsakliga innehåll består i mål och riktlinjer för äldreomsorgen. Förutom lagen om rätt till ledighet och ersättning vid kortvarig anhörigvård är de konkreta förslagen få, för att inte säga nästan obefintliga. Det råder politisk enighet om de övergripande målen när det gäller de äldres rätt till självbestämmande, trygghet och valfrihet. Men den viktiga fråga som då inställer sig är om dessa mål kan uppnås utan styrmedel. Räcker det med att man uttalar dem i propositioner och olika skrifter? Det finns också en rad exempel på mål som riksdagen har fastställt inom andra områden. Ett exempel är handikappolitiken och målet att kollektivtrafiken skall vara handikappanpassad. Målen för en allmän generell socialförsäkring är fastställda i riksdagen, men målen är ändå lika avlägsna nu som när riksdagen en gång antog dem. Man kan tillämpa två former av styrmedel. Vi har de gamla vanliga, moroten och piskan. Piskan är att vi kan komplettera t.ex. socialtjänstlagen med rättigheter för den enskilde. Moroten blir då att vi ger statsbidrag till verksamheter som vi vill prioritera. Men ingen av de här vägarna använder vi oss av. Mot förslaget om komplettering och fastställande av rättigheter i lag finns det en berättigad invändning. Redan i dag har vi en rad rättigheter fastställda i hälsooch sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och lagen om särskilda omsorger. Ändå är det många kommuner och landsting som inte fullgör sina skyldigheter, inte ens efter domstolsutslag. För att kommunerna skall uppfylla sina lagstadgade skyldigheter och för att införandet av nya lagar skall ha någon effekt, är det helt tydligt att det behövs sanktionsmöjligheter. Vi föreslår att det skall bli möjligt att ålägga trilskande kommuner vitesföreläggande, då de inte omedelbart ändrar sitt handlingssätt. Frågan om styrmedel är en viktig fråga, och den förbigås helt i den här debatten. Den andra viktiga och övergripande frågan gäller kostnaden. Om vi nu, trots avsaknad av styrmedel, kan uppnå fastställda mål, kommer samhället då att ställa de resurser till förfogande som krävs? Vi måste göra klart för oss att den äldreomsorg som vi vill uppnå kostar betydligt mer pengar än vad samhället satsar i dag. Om vi inte är villiga att betala, blir det varken vård eller omsorg för dem som skall bo kvar hemma. Det kommer nog bara att handla om förvaring. Jag efterlyser en diskussion om finansieringen av äldreomsorgen. Kommer det i framtiden att bli möjligt att klara den med bara skatter och avgifter, eller måste vi sätta oss ner och försöka finna andra finansieringsformer? Det gäller inte bara äldreomsorgen, det gäller sjukvår Prot. 1988/89:44 den totalt. 13 december 1988 Hela äldreomsorgen står och faller med personalfrågan. Det är alla ärm. mn me medvetna om nu. Vi vet också vad som måste göras för att klara personalförsörjningen vad gäller löner, personalpolitik och förändringar i arbetssituationen. Jag skall inte gå in så djupt i denna fråga, för min partikamrat Gudrun Schyman kommer att ta upp detta i sitt anförande. Men jag vill nämna att vi är överens om en del åtgärder som propositionen pekar på, och vi har själva föreslagit dem tidigare. Det gäller bl.a. vidareutvecklingen av arbetslagen, större befogenheter för det enskilda vårdbiträdet och återkommande fortbildning. Men när det gäller förslaget om ökning av personalens tjänstgöringsgrad, för att minska personalomsättningen, är jag inte säker på att vi är överens. Det beror alldeles på vad statsrådet menar. I propositionen anger statsrådet bara att arbetet måste organiseras så att det går att arbeta heltid utan att bli utsliten i förtid. Frågan är vad som menas med heltid. Vi vet ju att arbetet i hemtjänsten är för tungt för att man skall arbeta åtta timmar om dagen. Jag betvivlar att det går att ”organisera bort” den tyngden. Om jag kunde sjunga, herr talman, skulle jag stämma upp samma sång för statsrådet som de italienska arbetarkvinnorna gör i Bella Ciao, när de sjunger till de höga herrarna. De sjunger: Tycker ni att åtta timmar verkar litet, så pröva själva. Vi vet att åtta timmar om dagen är för mycket i hemtjänsten i dag och att arbetstiden måste kortas. Det är också det effektivaste sättet att höja tjänstgöringsgraden. Sänker vi arbetstiden höjer vi samtidigt automatiskt tjänstgöringsgraden för alla som är deltidsanställda. Vi är alltså kritiska till dessa tankar. Vi är också kritiska till de tankar som förs fram i propositionen om att man skall bryta ut rena serviceuppgifter ur hemtjänsten. Det anser vi står i motsatsställning till det statsrådet anför för övrigt i propositionen om vikten av en bred yrkesroll och av att hemtjänstarbetet inte styckas upp och specialiseras. Om man nu bryter ut sådana här rena serviceuppgifter — jag förmodar att det rör sig om städning, inköp av mat, tvätt och sådana saker — kommer det att få konsekvenser på en rad områden för den som skall motta hjälpen. Framför allt blir det helt klart fler personer som kommer in i den hjälpbehövandes hem, och vi tycker att det redan i dag är för många på sina håll. Jag kan inte heller förstå hur detta skall gå ihop med de tankar som vi har om ett ökat brukarinflytande, dvs. att de som får hjälpen skall få helt andra möjligheter än de har i dag att vara med och bestämma om hur hjälpen skall se ut, helt enkelt påverka sin egen situation. Om man sedan lägger till att statsrådet också för fram tankar om att delar av hemtjänstarbetet skulle kunna läggas ut på ideella föreningar, friska pensionärer och andra ideellt arbetande, undrar jag hur det skall gå ihop med brukarinflytandet. Vilken möjlighet har den ensamma gamla pensionären att få ett inflytande över t.ex. sportklubben, om det är sportklubben som skall komma hem och städa? Jag har också mycket svårt att förstå vad som egentligen är avsikten med detta. Visserligen kan kanske själva hemtjänstarbetet bli lättare, om man tar bort vissa uppgifter. Men vem eller vilka är det då som skall göra de tunga och tråkiga arbetsuppgifterna, om man lägger ut t.ex. städarbetet på entreprenad 29 hos städfirmor? Vi vet att städfirmorna har en väldigt hög personalomsättning. Kommer då inte personalomsättningen att bli oerhört stor bland de grupper som skall göra det tunga och tråkiga arbetet? Då har vi på nytt en massa människor som kommer att gå in och ut i hemmen hos de hjälpbehövande. Det är det vi vill motverka. Vi anser alltså att detta är alldeles fel väg att gå. Hemtjänstarbetet måste i stället breddas ytterligare, så att det även finns utrymme för rehabilitering och ett aktivt deltagande i samhället. Det tror vi är enda möjligheten att göra hemtjänstarbetet stimulerande och roligt. Vi vet att det finns stora brister i dag i hemtjänstens innehåll. Oerhört många gamla människor är isolerade i hemmen. Här i Stockholm är det kolossalt vanligt, eftersom en så stor del av befolkningen är ensamboende och hemtjänsten helt otillräcklig. De har alltså en bedrövlig tillvaro i hemmen. För att hemtjänsten skall ha en möjlighet att klara av sitt arbete tvingas de att tillämpa vissa institutionsrutiner. Det går inte att utföra arbetet helt efter den hjälpbehövandes önskemål. Likadant är det på en del institutioner. Man kan inte låta de som bor där bestämma själva när de vill äta eller när de vill duscha. Det är ju inte ovilja eller okunnighet hos personalen om vad den nya vårdideologin innebär som orsakar detta, utan det är helt enkelt bristande resurser. Vi vet att vårdinnehållet, oavsett om vården sker i hemmet eller på institution, är direkt avhängigt av personaltätheten. Vi anser också att normer för personaltätheten skall skrivas in i socialtjänstlagen. Om de äldre i största möjliga utsträckning skall vårdas hemma i framtiden är avsikten att de skall ha en meningsfull tillvaro i hemmet och inte bara en form av förvaring i väntan på slutet. För att åstadkomma en meningsfull tillvaro måste vi på alla sätt se till att den som vårdas i hemmet så länge som möjligt får behålla sina fysiska och psykiska funktioner. Den delen av rehabiliteringen brukar skötas av sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Men det är alldeles för ont om sjukgymnaster och arbetsterapeuter. I Stockholmsområdet är det inte så ont om sjukgymnaster men där är det en oerhörd brist på tjänster inom primärvården. Om hemtjänsten och vården i hemmen skall bli meningsfull måste vi på ett helt annat sätt än i dag tänka på rehabiliteringen och möjligheten att få behålla de fysiska och psykiska funktionerna. Då måste vi få hjälp av sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Vi anser också att sjukvårdshuvudmännen och kommunerna bör göra upp planer för hur många sjukgymnaster och arbetsterapeuter det behövs för att vi skall klara äldrevården. Jag vill också ta upp frågan om statsbidrag till ålderdomshemmen. I våras gjordes en överenskommelse mellan de borgerliga partierna och socialdemokraterna om statsbidrag till ålderdomshemmen. Vpk ställde inte upp på den överenskommelsen eftersom den inte uppfyllde våra krav på att det skulle vara nya pengar som gavs till ålderdomshemmen och att tilldelningen skulle vara förenad med vissa krav. Nu blev förslaget sådant att man till stor del tar pengar från befintliga bidrag till kommunerna och fördelar om dem, dvs. öronmärker dem för ålderdomshemmen. Någonstans i den kedjan blir någon annan lidande, och det finns skäl att misstänka att det kommer att gå ut över hemtjänsten. gamla och nerslitna ålderdomshem i detta land, när de villkorslöst får Prot. 1988/89:44 statsbidrag? Har kommunerna några planer på att bygga om ålderdomshem ' 13 december 1988 som har rum på 12-14 m? och som har en toalett som man inte kan kommaini = ye om man behöver hjälp vid toalettbesöket? Vpk har föreslagit att statsbidragen skall vara villkorade med löften om ombyggnad. Vi vet hur situationen är i äldreomsorgen, i synnerhet på ålderdomshemmen.

Avslutningsvis vill jag också ta upp något om det förändrade huvudmannaskapet som aviseras i propositionen. Problemen med ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting har inte i och för sig berott på att huvudmannaskapet varit delat, utan det har berott på att både kommuner och landsting har haft för dåliga resurser. När man inte har tillräckligt med pengar börjar kriget om vem som skall ha ansvaret för vad. Det är, som jag ser det, den huvudsakliga orsaken till att det varit brister i ansvarsfördelningen. Vi kan inte nu gå in på detaljer i förslaget, eftersom vi inte sett hur det kommer att se ut, men det uttrycks farhågor från många håll, farhågor som jag personligen delar, att det inte är bra om kommunerna får ta över hela sjukvårdsansvaret för äldreomsorgen. Jag menar att man borde kunna göra en uppdelning så att kommunerna och hemtjänsten sköter den enklare sjukvården i hemmet, typ omläggningar och annat, medan det så fort det blir fråga om sjukvård som kräver medverkan från sjuksköterska eller läkare bör vara landstingets ansvarsområde. Annars finns det en stor risk att vi får A och B-sjukvård — och B-sjukvården kommer kommunerna då att stå för. Framför allt gäller detta de små kommuner som inte har tillräckliga resurser. Jag vill också ta upp i sammanhanget att oavsett hur förslaget blir är det oerhört viktigt att förslaget kommer snabbt. Det som nu har hänt ute i hela landet sedan förslaget aviserades är att utbyggnaden inom äldreomsorgen praktiskt taget står stilla. Man bygger inte för gruppboende längre därför att man vill vänta och se vem som egentligen skall ha ansvaret. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 3, 11, 12, 14, 15, 20 och 22.

Fru talman! Jag vill börja med att replikera Daniel Tarschys påhopp på miljöpartiet. Det är mycket glädjande att Daniel Tarschys har upptäckt att vi är den framtida rörelsen som verkligen är på gång och som också kommer att så småningom ha möjligheter att politiskt påverka samhällsutvecklingen. Daniel Tarschys påstår att vår tillväxt skulle leda till att gamla människor skulle få det sämre. Det kan jag inte hålla med om. Jag upptäcker att det snarare är så att den tillväxt som Daniel Tarschys och många andra har skapat fram har lett till en sämre åldringsvård än vad vi någonsin haft tidigare. 31 Daniel Tarschys säger inte heller någonting om att många av de sjukdomar och andra problem som vi har och som kostar samhället mycket pengar faktiskt är miljöbetingade. Daniel Tarschys värnar om de åldersdementa, och det är jättebra, men han nämner inte med ett ord att många forskarrapporter säger att de åldersdementas problem är starkt relaterade till den miljöförstöring vi håller på med. Vi i miljöpartiet anser att vi behöver mer tid för vård och omsorg om varandra, och därför anser vi att arbetstiden skall förkortas. Vi har däremot inte sagt att man skall få full lön för 30 timmars arbetsvecka med en gång, men vi anser att en sådan arbetstidsförkortning är nödvändig inom vården för att vi skall kunna få behålla en bra vård. Sedan skulle jag vilja gå in på äldreomsorgsplanen. Målsättningen med äldreomsorgen måste vara att äldre människor skall få en bra omvårdnad och att de skall kunna välja sin omvårdnad. Rehabiliteringsbiten är otroligt viktig, t.ex. möjligheterna att få åka hem när man ligger på sjukhus. I förra veckan tog socialdemokraterna tillsammans med folkpartister och moderater bort friåret, och det kommer antagligen att innebära att många människor som ligger på sjukhus inte anser sig ha råd att även betala kommunal omsorg och att kunna ta sig hem någon dag i veckan. Hur skall vi då göra för att få en bra omsorg? I det nya förslaget finns väldigt mycket fina och bra formuleringar om omvårdnaden. Vi ställer upp på mycket av det och tycker att det är jättemycket som är bra och som vi hoppas skall kunna genomföras. Vi är däremot litet oroliga för Feldts skatteutspel, där han pratar om att den statliga skatten skall sänkas och kommunerna och landstingen skall få betala ännu mer, vilket naturligtvis drabbar dem med små inkomster procentuellt sett mer än dem med höga. Vi yrkar bifall till en hel del av reservationerna, bl.a. den vid mom. 11. Vi tror att det är bra att satsa på att behålla befintliga vårdoch sjukhem under åtminstone en övergångstid. Det stora problemet i dag är att det på akutvårdsavdelningar ligger alltför många människor som inte borde ligga där. De ligger där och väntar på att få det som folkpartiet har värnat om mycket, ett eget rum. Tyvärr har det i många landsting hänt att i stället för att se till att utöka antalet egna rum har man tagit bort en och annan säng, för att ingen skall behöva dela rum med någon annan. Och så har några till fått ligga kvar på akutvården, tillsammans med fem stycken andra, akut sjuka. Man måste hela tiden se till att skicka med resurser så att man klarar att leva upp till målen. Dagsjukvården för åldersdementa behöver byggas ut. Det är väldigt viktigt, när man börjar bli litet snurrig, att man kan bo kvar hemma, men då måste de anhöriga orka med det. Finns det då dagsjukvård, har det visat sig att det fungerar väldigt bra. Gruppboendet behöver naturligtvis också byggas ut. När man ger statsbidrag bör byggnormer och annat anpassas till åldersdementas behov, så att man inte bygger in resurser som kanske inte alls behövs, till onödiga kostnader. Personalsituationen är, det vet alla, ett stort problem i dag. Rapporten tar också upp detta och talar om att man har gått ut bland personalen och frågat om den vill jobba heltid 40 timmar per vecka. Personalen har då svarat att man inte orkar jobba heltid. Då sägs det i rapporten att det skall skapas Prot. 1988/89:44 arbetsuppgifter som gör att man kan jobba heltid. 13 december 1988 Detta tycker vi är helt fel. Det är då bättre att betala för 30 timmars arbetsvecka och att de anställda har tid att göra annat på hemmaplan som annars skulle vara stressande. Med bättre arbetstider tror jag att vården kan konkurrera med andra arbetsuppgifter på den offentliga sidan. Det har också visat sig där det har gjorts försök exempelvis med arbete var tredje helg, att det finns många fler ansökningar till de tjänsterna än till tjänster med varannanhelgsjobb. När allt fler arbetsuppgifter läggs över på hemtjänsten, är det otroligt viktigt att också öka utbildningen. Vi vet att hemtjänstpersonalen har fått ta över uppgifter som den tidigare inte behövt jobba med — t.ex. vård av psykiskt sjuka och förståndshandikappade med eget boende. Det har gjort att många anställda har känt sig osäkra och kanske sjukskrivit sig, därför att de känner att detta är arbetsuppgifter som de inte har fått lära sig att klara av och inte vet hur de skall hantera. Utbildningen måste det satsas på ordentligt, för att personalen skall kunna klara arbetsuppgifterna. Handikappade vuxna har tagits upp i en reservation, och den reservationen stöder vi också. Det måste vara rimligt att även den som har ett handikappat vuxet barn kan få vara hemma och ta hand om det vid sjukdom. Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 7,9, 10, 12, 15, 16 och 18.

Fru talman! Det var inte litet som Marianne Samuelsson ville satsa på: eget rum, dagsjukvård, dagverksamhet för senildementa, gruppboende för senildementa, högre timpenning för de anställda i sjukvården och utbildning inom sjukvården och handikappade vuxna. Problemet är bara att Marianne Samuelsson har ingenting att satsa, för den ekonomiska politik som miljöpartiet företräder går ut på att vi skall avskaffa tillväxten i samhället. Vi skall inte tillåta att resurserna ökar. Fler och fler blir äldre. Redan utifrån dagens nivå finns det därför ett behov av ökad omfördelning till förmån för de äldre i samhället. Miljöpartiets ekonomiska politik leder till att pensionssystemen inte kommer att fungera i framtiden och att det inte kommer att finnas resurser att satsa på allt det som Marianne Samuelsson sade att det borde satsas på och som vi från vår synpunkt instämmer i är angelägna önskemål. Det går en klyfta här i kammaren mellan dem av oss som förstår att satsningar kräver resurser och dem som inte förstår att satsningar kräver resurser.

Fru talman! Jo, nog förstår jag att satsningar kräver resurser, och det har jag inte satt mig emot på något vis. En stor resurs är när vi har mycket tid. Om vi har tid till vård och omsorg, kommer trycket på den offentliga verksamheten att minska, och då kommer den heller inte att behöva kosta så mycket. Det är en av de bitar som vi tycker är viktiga. Vi har faktiskt ett bra ekonomiskt program, som Daniel Tarschys gärna får ta del av.
Fru talman! Anledningen till mina bekymmer är att jag har tagit del av miljöpartiets ekonomiska program. Det programmet visar med full tydlighet att miljöpartiet inte anser att det behövs någon tillväxt i det här samhället. Därför har miljöpartiet heller inte resurser för framtidens äldreomsorg eller för framtidens pensionärer eller för de andra viktiga offentliga satsningar som miljöpartiet påstår behövs. Jag skulle vilja uppmana Marianne Samuelsson och hennes partivänner att gå hem och begrunda det egna ekonomiska programmet utifrån just äldreomsorgens och pensionärernas behov i framtiden. Med den politik som ni förespråkar har vi ingen chans i världen att klara de ytterst angelägna behov för de äldre som vi måste tillgodose, om de gamla skall ha en god framtid i Sverige.

Fru talman! Jo, det är just precis det vi har tittat på, att vi har råd och resurser att satsa på omsorgen om våra äldre. Däremot har vi inte samma syn som Daniel Tarschys på vad tillväxt är. Vi tror inte på en ordning där man tar tillväxt från tredje världens knappa resurser. Men den debatten skall vi återkomma till vid ett annat tillfälle.

Fru talman! Riksdagen behandlar i dag ett mycket viktigt dokument för framtiden, regeringens proposition Äldreomsorgen inför 90-talet. Den bygger till stora delar på äldreberedningens mångåriga arbete och remissbehandlingen av beredningens slutbetänkande Äldreomsorg i utveckling, som det råder stor uppslutning kring. Det är glädjande att det råder stor politisk enighet kring huvudinnehållet i propositionen och kring riktlinjer och målsättningar för äldreomsorgen i framtiden. Den enigheten behövs om vi skall klara de stora åtaganden som blir nödvändiga i framtiden. Fru talman! I det gamla Fattigsverige var det många gamla som for illa. I dag skall ingen behöva bli ekonomiskt beroende av andra för att klara sig på äldre dar. Självklart skall de som varit med och byggt upp vårt välfärdssamhälle också få njuta av dess frukter. Vi skall gemensamt i samhället ta ansvar för att äldre människor får en bra ekonomisk trygghet och den service, omsorg och vård de behöver. I dag ger värdesäkrade folkpensioner och ATP samt kommunala bostadstillägg en garanti för ekonomisk trygghet under pensionsåren. Till skillnad från Daniel Tarschys ser jag med tillförsikt på framtiden. Den ekonomiska politik som den socialdemokratiska regeringen fört hittills har faktiskt varit framgångsrik. Med den inriktning regeringen och socialdemokratiska partiet har när det gäller äldreomsorgen är jag säker på att de resurser som behövs kommer att satsas. Men även om den ekonomiska tryggheten är viktig behöver de äldre känna sig säkra på att kunna få den hjälp de behöver när krafterna tryter och krämporna kommer. Dagens pensionärer är friskare och | mer aktiva än tidigare generationers. Men med en stigande ålder följer ändå Prot. 1988/89:44 behov av mer service och vård. 13 december 1988 Vi vet att det finns brister inom service och vård i dag. Många äldre leveri. är, ma mon re ensamhet och isolering och får inte den service och vård de rätteligen borde ha. Det är också den bild som massmedia givit oss under lång tid. Det är bra att massmedia riktar uppmärksamheten på förhållandena. Men samtidigt förtjänar det att framhållas att det också finns mycket positivt i dagens äldreomsorg. I många kommuner pågår i dag ett utvecklingsoch förändringsarbete som är glädjande. Vi får inte heller glömma bort att 330 000 åldersoch förtidspensionärer kan bo hemma tack vare hemtjänsten och att tiotusentals anställda gör ett utomordentligt gott och uppskattat arbete. De har rätt till ökat stöd i sitt viktiga arbete. Fru talman! Man kan säga att regeringens politik för äldreomsorgen är en politik i tre steg. I budgetpropositionen i år anvisades 540 milj.kr. till en förstärkning av hemtjänstbidraget. Det var det första steget. Det andra steget är den proposition vi nu behandlar, Äldreomsorgen inför 90-talet. Det tredje steget blir behandlingen av den viktiga frågan om huvudmannaskap och ansvar. Propositionens uppfattning är att äldreomsorgen måste bygga på de tre grundläggande principerna om integritet, trygghet och valfrihet. Utskottet delar den uppfattningen. Människor skall inte, när de blir gamla, ha sämre möjligheter än tidigare i livet att utforma sitt eget liv, att välja bostad och att delta aktivt i samhällslivet. Valfriheten måste gälla såväl för den som trots stort vårdbehov vill bo kvar i den egna bostaden, som för den som av olika skäl inte vill eller kan bo kvar i ordinärt boende utan vill flytta till någon annan form, t.ex. servicehus, ålderdomshem eller gruppboende. Oavsett boendeform så måste de äldre själva kunna påverka innehållet i utformningen av samhällets service och vård, om vi menar något med valfriheten. Men valfrihet är också att gamla människor skall ha möjlighet att bo nära sina anhöriga. Utskottet har tidigare uttalat sig för att gamla t.ex. skall kunna få servicebostad i annan kommun eller vård i annat landsting. Frågan behandlas också i propositionen, och där aviseras att den delegation som skall utreda frågan om förändringar av huvudmannaskapet också skall få i uppdrag att se på den här frågan. Från utskottets sida anser vi det mycket viktigt att den här frågan löses på ett tillfredsställande sätt. Fru talman! Till utskottets betänkande är fogade 22 reservationer. Jag kommer fortsättningsvis att under de olika avsnitten i betänkandet beröra en del av dessa. Först ansvarsfördelningen inom äldreomsorgen. Ansvaret för samhällets service och vård för bl.a. äldre människor är i dag uppdelat mellan landstingskommuner och primärkommuner. Vi ser i dag hur karaktären på omsorgen och vården förändras. Kommuner och landsting måste ta hand om alltmer omfattande vårdbehov. För att verksamheten skall fungera ändamålsenligt så är det nödvändigt med en samordning av en rad olika serviceoch vårdinsatser. Regeringen har, som jag framhållit tidigare, tillsatt en delegation för att bereda huvudmannaskapsfrågan framför allt när 35 det gäller hemsjukvård, dagverksamheter, servicebostäder, gruppboende och lokala sjukhem. Men utskottet anser att oavsett hur huvudmannaskapsfrågan löses, så kommer samordningsfrågorna att vara av stor betydelse. Kommuner och landsting måste dimensionera olika vårdresurser och sociala insatser så att de äldres faktiska behov kan tillgodoses. Även om det är svårt att undvika gränsdragningsproblem så är det angeläget att ansträngningar görs även fortsättningsvis för att förbättra samverkan mellan olika vårdnivåer, olika berörda yrkesgrupper och olika huvudmän. Detta är en nödvändig förutsättning för att målen för en bra äldreomsorg skall kunna uppnås. När det gäller valfrihet och medbestämmande återkommer moderaterna med kravet om att valfriheten måste skrivas in i socialtjänstlagen. Vpk vill att socialtjänstlagen skall kompletteras med tillämpningsföreskrifter för att stärka hjälpmottagarnas rätt till verkligt inflytande. Utskottet har inte ändrat uppfattning i den här frågan. Socialtjänstlagen bygger på principen om den enskildes medverkan och självbestämmande, och därför anser vi det inte nödvändigt med några ändringar eller särskilda föreskrifter. Folkpartiet anser i en reservation att det är viktigt att slå fast att de äldre skall ha möjlighet att påverka var de skall bo. Målet, säger folkpartiet, får under inga villkor användas för att rasera väl fungerande boendeformer mot den boendes vilja. Detta vill folkpartiet att regeringen skall ges till känna. Jag är något förvånad över folkpartiets agerande här. Här framhåller ju utskottet i likhet med propositionen att den omvandling av anläggningar med låg standard, som är nödvändig för att målet skall kunna uppnås, måste ske med stor varsamhet och planeras i samråd med de äldre. Stor varsamhet måste också iakttas vid förändringar inom befintliga inrättningar. Jag tycker inte det kan uttryckas klarare än så. Frågan om vård i enskild regi som alternativ till vård med kommunalt huvudmannaskap tas upp i en moderat reservation. Låt mig, fru talman, konstatera att utskottet vid flera tidigare tillfällen uttalat sitt stöd för den grundläggande principen att all yrkesmässigt bedriven hälsooch sjukvård skall stå under offentlig insyn, tillsyn och kontroll. Men vi har också framhållit att privata vårdinitiativ utgör ett viktigt alternativ och komplement till den offentliga vården. Socialstyrelsen har också i en undersökning visat att det i dag redan finns ett betydande utrymme för enskilda insatser av olika slag. De borgerliga ledamöterna är oroade över att det i dag sker en nedläggning av enskilda sjukoch vårdhem, och uttrycker detta i en gemensam reservation. Jag kan ha förståelse för en sådan oro. Men utskottets uppfattning är, som vi sagt vid flera tidigare tillfällen, att antalet vårdplatser inte får minska utan att andra tillfredsställande vårdmöjligheter har byggts ut och finns tillgängliga. Vi har också sagt att man måste noga följa den här utvecklingen. När det gäller frågor om vård och boende för äldre kräver folkpartiet, centern och miljöpartiet att alla åldersdementa skall erbjudas plats i dagvård inom en tioårsperiod. Utskottet anser det också angeläget att vården för de åldersdementa och därvid även dagvården byggs ut. Här pågår det ändå ett omfattande planeringsoch utvecklingsarbete, som förhoppningsvis skall ge — Prot. 1988/89:44 positiva resultat. Det finns bevis på det från ett stort antal kommuner. 13 december 1988 Utskottet är inte heller berett att ställa sig bakom folkpartiets förslag om ett femårigt stimulansbidrag om 100 milj.kr. per budgetår till kommunerna. Vi menar att planering för och inrättande av nya vårdoch boendeformer för åldersdementa är en angelägenhet för kommuner och landsting. Fru talman! Den viktigaste resursen inom äldreomsorgen är personalen. Det är människor som med sitt yrkeskunnande, sin vilja och sitt engagemang gör storartade insatser för vårt gemensamma bästa. Personalfrågorna inom äldreomsorgen behandlas ingående i propositionen. Utskottet delar den uppfattning som kommer till uttryck i propositionen, att kommuner och landsting bör ge hög prioritet åt de personalpolitiska frågorna. Där ingår Jockså frågor om arbetsmiljö, utbildning och planering. Man måste vända utvecklingen inom de närmaste åren, om man skall kunna klara det stora rekryteringsbehov som kan förutses. De beräkningar av nyrekryteringsbeho |Ivet som gjordes av äldreberedningen bygger på antaganden i flera steg, vilket kan göra resultaten något osäkra. Inom regeringskansliet görs nu fördjupade analyser av rekryteringsbehovet. Från utskottets sida anser vi att detta material bör vara framtaget innan någon mer precis personalbehovsbedömning kan göras för äldreomsorgen fram till år 2000. Att de personalpolitiska frågorna är av stor betydelse framgår av de många motioner utskottet har haft att behandla. Det gäller frågor om vidareutbildning och fortbildning, om lönernas roll, om nödvändigheten av försöksverksamheter och behovet av bättre arbetsvillkor. Det gäller också krav på en förändrad arbetsorganisation och en bättre arbetsmiljö. Dessa frågor behandlades i våras. Utskottet underströk då betydelsen av åtgärder på dessa områden. Då beslöt också riksdagen att anslå 100 milj.kr. för vardera åren 11989 och 1990 till personalutvecklande åtgärder inom äldreomsorgen. Vad har då hänt sedan dess? Som jag framhöll tidigare behandlas personalfrågor Ina ingående i propositionen, så också i det betänkande vi nu behandlar. Jag vill därför, med hänsyn till kammarens tid, hänvisa till dessa dokument. Låt mig ändå ta upp följande. Socialstyrelsen har, utifrån det uppdrag regeringen gav, presenterat två rapporter. Den ena, Personalförsörjningen inom hemtjänsten, innehåller bl.a. en beskrivning av personalsituationen, en analys av hjälpbehov och personalbehov samt en mycket lång rad förslag till åtgärder när det gäller hemtjänstens organisation, arbetsmiljö, utbildning, rekryteringsfrågor, lönefrågor osv. Förslagen har en mycket bred förankring, eftersom de utformats i samarbete med brukare, vårdbiträden, arbetsledare, socialchefer, förtroendevalda, myndigheter, intresseorganisationer och fackliga organisationer. Detta borde, fru talman, vara ett utmärkt material för våra kommuner att arbeta med när det gäller personalförsörjningsfrågorna inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen har i sin treårsbudget särskilt prioriterat sex områden för Bitt arbete. Ett av dessa är personalförsörjning inom hälsooch sjukvård samt Bocialtjänst. Landstingsförbundet inledde våren 1987 ett sådant arbete. Bjukvårdens och socialvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut har också inom ramen för ett stort projekt om vårdens inre organisation arbetat med personalrekryteringsfrågorna. Det pågår således ett omfattande arbete när det gäller personalförsörjningsfrågorna, som vi hoppas skall förbättra nuvarande personalsituation. Så, fru talman, något om stödet till anhöriga. Vi hälsar det förslag vi har att ta ställning till i dag med tillfredsställelse. I propositionen föreslås att fr.o.m. den 1 juli 1989 skall en närstående som vårdar en svårt sjuk person i hemmet ha rätt till ersättning från sjukförsäkringen och också rätt till ledighet från sin anställning under högst 30 hela arbetsdagar. Utskottet delar de bedömningar som socialförsäkringsutskottet gör i sitt yttrande och avvisar därmed också kraven i de motioner som behandlats i anslutning härtill. Det är en viktig kvalitetsfråga att ge möjlighet för närstående att vara tillsammans med en anhörig i en svår situation. Men det får heller inte vara så att en närstående mer eller mindre tvingas att åta sig arbetsuppgifter som kommuner och landsting skall ha ansvar för. De närståendes vårdinsatser måste vara frivilliga. Fru talman! När det gäller kommunal planering av äldreomsorg föreslås i propositionen att primärkommunerna skall åläggas en skyldighet att planera| sina insatser för äldre i samverkan med landstingskommunen som redanii dag| har en sådan lagfäst skyldighet. Detta skall med en särskild föreskrift tas in i socialtjänstlagen. Det är naturligtvis angeläget att planarbetet följs upp. Utskottet delar denl bedömning som görs i vpk-reservationen. Men detta framhålls redan il propositionen. I den delen kommer också socialstyrelsen att få ett särskilt uppdrag. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande 1988/89:6 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag är litet överraskad av Aina Westins kallsinnighet när de gäller de senildementa. Hon säger att det är ett ansvar för kommuner och landsting att se till att ett gruppboende kommer till stånd. Men hur ser det ut dag, Aina Westin? Har gruppboende kommit till stånd? Finns det i dag et gruppboende som ens tillnärmelsevis svarar mot behovet? Finns det plane: på att få till stånd ett gruppboende som ens tillnärmelsevis svarar mo behovet? Naturligtvis inte! Det är ljusår mellan dagens möjligheter och resurser och de behov som finns enligt vad vi numera vet, efter det ati läkarvetenskapen och den sociala expertisen har lärt oss en hel del om hu senildementa far bäst. Det är mot den bakgrunden vi har sagt att vi måste t4 krafttag för att snabbt få i gång en utveckling. Det krävs inte bara statsbidrag] som folkpartiet föreslår. Det krävs med säkerhet också en anpassning av Ö låneregler som i dag gör att kommunerna inte ansett sig ha råd att satsa på denna typ av boende. Jag blev också överraskad av att Aina Westin kände sig träffad av mi kritik beträffande den långsiktiga ekonomiska politiken. Jag sade att de här kammaren som inte tror på ekonomisk tillväxt kommer att få problem atj klara äldreomsorgen och pensionärernas ekonomiska behov. Jag avså faktiskt inte socialdemokraterna när jag fällde den repliken. Men tydlige: fanns behov av en ripost från Aina Westin på den punkten. Låt mig då Prot, 1988/89:44 förtydliga: 13 december 1988 Vad gäller den kortsiktiga ekonomiska politiken, och den överhettade = Zj, a ekonomin i Sverige just i dag, kan vi se hur priset för den överhettningen i dag får bäras av de gamla, de sjuka och handikappade, som inte får den vård de behöver. Det råder så stark efterfrågan på arbetskraft i svensk ekonomi att det har uppstått en stor brist på personal inom vården. Detta har ett mycket klart samband med den delvis misslyckade ekonomiska politiken. Vad gäller den långsiktiga ekonomiska politiken måste vi ställa in oss på att de äldre kommer att kräva mer och mer resurser, helt enkelt därför att kvoten mellan äldre och yngre — mellan passiva och aktiva, om man så vill, även om uttrycket inte är lyckat — kommer att förändras. Det gör att vi måste ha en sådan styrka i den svenska ekonomin att vi verkligen kan ge den vård, den omsorg och de pensioner till de gamla som befolkningsutvecklingen fordrar. Det är det som gör att vi måste ställa in också den ekonomiska politiken på en god äldreomsorg i framtiden.